Herr talman! Så här dagen efter den stora debatten går väl vi som kommer upp i denna talarstol inte in på någon ambitiös sakbehandling av utskottets betänkanden; anförandena blir nog mest polemiska. Efter den mycket skickliga och pedagogiskt riktiga förklaring av propositionen och därmed också av utskottets betänkanden som finansministern gav i går kväll har vi fått ordentliga upplysningar om hur socialdemokratin ser på de problem som behandlas i propositionen. En hel del andra »lärare» uppträdde emellertid i går i denna talarstol. Det var naturligtvis skillnader i fråga om deras sätt att agera.

Anledningen till att jag i dag begärde ordet var några yttranden av herr Lothigius. Han försökte få denna skattereform att framstå som ett svindleri av samhället. Han påstod att skattereformen under en femårsperiod kostar samhället 12 miljarder kronor och att de pengarna bara kommer att försvinna -— att staten på något sätt stjäl dessa 12 miljarder kronor från medborgarna. Men dessa 12 miljarder kommer väl ändå att användas för att finansiera reformer på det sociala området och på utbildningens område och för den omfördelning av skattebördan som nu föreslås i propositionen och utskottsbetänkandet. Det är naturligtvis försöken från den gamla högerns sida som moderaterna nu fortsätter med, nämligen att få människor att tro att det jag betalar i skatt är en helt onödig utgift; det är någonting som jag ingenting får för. Den ideologin gick väl igen även i herr Carlshamres anförande.

Ser man sig omkring i samhället finner man hur detta stadigt förändras till ett tryggare samhälle, till ett samhälle med större valfrihet. Jag tror att resultatet kommer att bli detsamma den 20 september i år. Vad är det debatten både i går och i dag visar fram? Jo, en helt oenig opposition som inte på en enda punkt kunnat samla sig och komma överens och som inte haft någon genomslagkraft vare sig här i kammaren eller ute bland allmänheten. För de borgerliga tidningarna här i Stockholm var tydligen skattedebatten inte någonting som man kunde ge stora rubriker på första sidan om borgerliga framgångar i kammardebatterna i går. Jag tycker att det visar att man på något sätt hamnat fel i diskussionen och i sina försök att stjälpa regeringsförslaget. Herr Lothigius sade att han med sin erfarenhet från de småländska småindustribygderna vet, att unga företagare flyr landet med sitt kapital och att andra kommer att försöka få sin önskan uppfylld att under de närmaste åren lämna landet. Det kanske är på det sättet med några eller kanske relativt många unga företagare inom småindustrin i Småland. Men låt dem då lämna landet med sitt kapital!

De är väl inte så många att deras flyttning märks ens i högerns röstetal i Jönköpings län. Om man jämför denna utflyttning med inflyttningen till vårt land, finner man att det är många löntagare från en mängd nationer — både privatkapitalistiskt och statssocialistiskt styrda — som mycket gärna vill komma till det socialistiskt styrda Sverige. De arbetstagarna vill mycket gärna komma till det socialdemokratiskt styrda Sverige. Här tjänar de hyggligt, de har en social trygghet. De får visserligen betala höga skatter, men de vet att de ändå har en levnadsstandard här som de inte kan uppnå i något borgerligt och inte heller i något statssocialistiskt styrt land i Europa. Det är många fler som flyttar in till Sverige där herr Lothigius” unga företagarvänner inte vill vara kvar och verka. Han säger också att de unga företagarna inte har något förtroende för den socialdemokratiska regeringen och dess politik. Jag vet inte om han tänker på de tusen familjeföretagare som blev intervjuade i Veckans Affärer och som praktiskt taget samtliga förklarade att de inte hade något förtroende för socialdemokratin. De hade inget förtroende för statsminister Palme, de hade inget förtroende för industriminister Wickman. Herr Sträng låg dock något bättre till. Man kan förstå att dessa tusen familjeföretagare svarar på det sättet. So cialdemokratin har suttit vid regeringsmakten i 35 år. Jag vet att Veckans Affärer inte är en så gammal tidning, men någon annan borgerlig tidning kunde i 35 års tid ha ställt den frågan till dessa tusen företagare, och man hade fått samma svar: att de inte tycker om socialdemokratisk politik. Om man däremot går ut och frågar tusen löntagare, så kommer svaret att bli helt annorlunda. Under 35 års tid hade de kunnat svara att de hyser stort förtroende för socialdemokraternas sätt att föra politiken i vårt land. Om man skall få fram ett svar om förtroende eller misstroende beror naturligtvis på vilka kategorier man frågar. Svaret på frågan till de tusen familjeföretagarna är alltså inte något bevis på att det råder ett allmänt misstroende i vårt land mot regeringens sätt att sköta politiken. Herr Carlshamre tog med ett exempel på en lasarettsläkare med en årslön av 120 000 kr. upp den jämlikhetsdebatt som skatteförslaget har lett till. Efter en del räkneoperationer kommer han fråm till att av denna lön skall 7 000 kr. betalas i skatt till kommun och landsting och att 5 000 kr. av denna summa hamnar hos staten. Det är alldeles klart att denne lasarettsläkare, liksom riksdagsledamöter och en mängd andra människor som ligger relativt högt upp på skatteskalan, under ett eller ett par år kommer att få avstå från en konsumtionshöjning, för att vi skall kunna omfördela köpkraften till dem, som ligger under 30 000 kr. i årsinkomst. Hur skall vi i annat fall kunna omfördela köpkraften till förmån för småinkomsttagarna? Och de 7 000 kronorna som dras i kommunal-, landstingsoch statsskatt går ju till utbildning, de går till social trygghet, och de går enligt denna reform till en omfördelning i jämlikhetens tecken. Man säger att vi med denna omför delning nedrustar samhähet. Ja, det är möjligt att man från moderata sam lingspartiets ideologiska utgångspunkter kan säga att vi nedrustar samhället, men de två tredjedelar av landets inkomsttagare som får en skattelättnad tycker inte att det är en nedrustning av samhället. Herr Carlshamre liksom många andra har tagit upp problemet med marginalskatterna och vill förändra dem. Det är möjligt att man bör förändra marginalskatterna vid vissa tillfällen, och det görs nu. I dessa resonemang utgår man alltid från skatten på löneförhöjningar men utgår aldrig från den totala skattens höjd. De flesta inkomsttagarna erhåller ändå en betydande sänkning enligt detta förslag. Jag tycker att man inte enbart bör räkna med skatten på löneförhöjningar utan bör räkna skatten på den totala årsinkomsten. Herr Carlshamre utvecklar en filosofi som går ut på att skatten bör göras jämnare och att man sedan skall hjälpa låginkomsttagarna genom förbättrade sociala förmåner. Men om nu skattebetalningen skall göras jämnare, hur skall vi då förändra de progressiva skatteuttagen? Det skulle vara nyttigt för oss att få reda på om herr Carlshamre tänker sig att vi skall sänka skatten i toppen för dem som betalar den högsta progressiva skatten eller om vi skall höja skatten för bottenskiktet. Någonstans måste man sätta in aktionen, om det skall bli en jämnare betalning av skatterna. Jag vill sluta, herr talman, genom att säga att den här reformen inte kommer att kunna förverkligas om inte de högavlönade genom sina organisationer visar solidaritet mot de lågavlönade. LO:s representantskap uttalade i anslutning till den senaste avtalsuppgörelsen att Landsorganisationens lönepolitik går ut på solidaritet med de lågavlönade. Avtalsuppgörelsen gav årsinkomstförbättringar på mellan 400 och 500 kronor, men det räcker inte, sade LO:s representantskap, utan den måste följas upp med en skattereform som ger ungefär lika mycket. Den skattereform som nu har förelagts riksdagen visar att samarbetet mellan den fackliga och den politiska arbetarrörelsen ger påtagliga resultat även på den politiska vägen. Reformen ger de låginkomsttagare som har mellan 15 000 och 25 000 kronor i årsinkomst en nettoskattesänkning på 600—700 kronor per år. De kommande avtalsuppgörelserna blir ett prov på den fackliga solidariteten bland högavlönade gentemot lågavlönade. Kan man inte visa solidaritet, kommer den reform som vi här beslutar inte att ha något innehåll, utan då kommer ställningarna efteråt att vara precis desamma som tidigare.

Det må vara riktigt, herr talman, att alla större debatter i riksdagen så här några månader före ett val i någon mån får karaktär av valdebatter, men fördenskull tänker jag inte följa herr Kristenson när han utvidgar debatten till att gälla ett hypotetiskt resonemang om ett kommande valresultat. Med den fina nyansering, den artighet och den frihet från ilska och arrogans som är herr Kristenson egen ger han en beskrivning av en politisk filosofi och ett politiskt program som han tror — jag utgår från att han ärligen tror det — är moderata samlingspar tiets. Jag vill bara säga att om herr Kristensons referat hade ens en avlägsen beröring med den verklighet som moderata samlingspartiet representerar, skulle moderata samlingspartiet inte längre ha någon riksdagsgrupp, utan vi skulle redan för länge sedan med vämlelse ha vänt oss bort från det partiet. Vi har i siffror och tabeller presenterat det alternativ för marginalskatter som herr Kristenson efterlyser. Det lig ger i de viktigaste lägre mellaninkomstskikten så där 10 procentenheter lägre än propositionens förslag. Herr Kristenson tror att hög marginalskatt är ett sätt att tvinga höga inkomsttagare att dämpa sin standardhöjning, men jag sökte med mitt exempel visa att det inte är doktorn själv som betalar 7 000 kronor extra i skatt, utan det är landstingets skattebetalare, alla de vanliga människorna med måttliga inkomster som får betala de pengarna. Ännu för ett par år sedan kunde herr Kristenson möjligen ha sagt att det är en ljusblå förhoppning hos mig att de höga inkomsttagarna skall låta sig nöja med mindre bruttopåslag om marginalskatten tar en mindre del av löneökningen, men nu har vi dessa höginkomsttagares egen organisations ord på hur det förhåller sig. Den andra, inte lika mycket uppmärksammade sidan av SACO:s s.k. utspel — vad vi än må tycka om det i övrigt — är nämligen att om man räknar med nettohöjningen efter skatt och dessutom tar hänsyn till prishöjningar, har man sagt att en skattelättnad på marginalen återgår till. det allmänna och inte till inkomsttagaren. Menar man inte det, menar man ingenting med vad man säger. Jag har icke sagt att vi bör avstå från att använda beskattningen som fördelningspolitiskt instrument, men jag hävdar att vi har drivit den användningen så långt att den har förlorat sin effekt och verkar i motsatt riktning.

Herr talman! Herr Kristenson talade om samarbetet mellan den fackliga och politiska arbetarrörelsen och sade att löntagarna har förtroende för socialdemokratin. Det är inte fråga om förtroende, utan snarare om solidaritet. Ute på arbetsplatserna får vi ständigt höra att vi måste vara solidariska med regeringen och med socialdemokratiska partiet. Där är det fråga om ett in direkt tvång, inte om ett förtroende. Men det är givet att socialdemokraterna har stort intresse av att behålla detta grepp om den fackliga rörelsen och är rädda för att förlora det. Det är ju från den fackliga rörelsen man får de stora pengarna till att bedriva sin politiska verksamhet, och man bedriver en ekonomisk utsugning av den fackliga rörelsen. Många av fackföreningsmedlemmarna som inte är intresserade av den socialdemokratiska politiken får på detta sätt vara med om att betala stora summor till det socialdemokratiska partiets politiska verksamhet, och det vill jag kalla utsugning. Förtroendet finns givetvis i viss mån hos dem som är mycket troende gentemot socialismens läror, men framför allt är det fråga om solidaritet. På det sättet får man med stora grupper som inte har så stort intresse av socialdemokratin. Men det är framför allt fråga om att man talar om solidaritet och att man med talet om solidaritet får med sig stora grupper, som inte har så stort intresse av politiken. Allt fler löntagare börjar emellertid inse. sanningen, nämligen att de inte har någonting att vinna på en fortsatt socialistisk politik, när de får klart för sig att av varje löneökning får de betala så mycket mer i skatt, att det inte på grund av prisstegringarna blir något kvar i realinkomst.
Herr talman! Jag är medveten om att jag frestar kammarens tålamod, men med anledning av den sammanfattning av diskussionen i de senaste inläggen av herr Kristenson är det nödvändigt att det görs ett bemötande. Herr Kristenson berörde först vad jag sagt om de 12 miljarder kronorna. Det är alldeles riktigt att av de 12 miljarder kronorna under en femårsperiod en hel del går tillbaka i form av olika välfärdsanordningar; det har jag aldrig bestridit. Men å andra sidan förhåller det sig så att det kommer in 12 miljarder kronor som svenska folket skall betala i skatt under denna femårsperiod. Riksrevisionsverket har ju räknat ut i vilken form och på vilket sätt detta sker, alltså med visst antal miljoner per år: Vidare vill jag säga att jag finner det vara ganska cyniskt, att man i en diskussion om familjeföretagsamheten säger: Är det så att företagarna inte trivs i detta land, så låt dem gå och låt dem placera det kapital som eventuellt finns i något annat land! Jag undrar om det finns någon företagsgrupp i något land i världen, som varit så solidariskt och försökt uppfylla statsmakternas intentioner som den svenska företagsamheten. Men det går bara till en viss gräns. När man har kommit till den gränsen ger man uttryck för hur man upplever svårigheterna genom att säga: Vi kan icke vara kvar här längre. Det måste hända någonting. Det är uttryck av den karaktären man möter i den opinionsundersökning i Veckans Affärer, som herr Kristenson var inne på. När det förhåller sig så, gäller det för statsmakterna att lyssna och undersöka vilka fel som finns och försöka rätta till dem. Man skapar verkligen inte, herr Kristenson, någon jämlikhet i detta land, om man inte ger förutsättningar för både kapital och näringsliv att arbeta. Det är ju det som ger underlaget för en kommande jämlikhet. Det klarar man sig alltså inte utan. Jag fick inte tillfälle att bemöta herr Bergqvist beträffande de totala kapitaltillgångarna. På den punkten vill jag bara säga att vad det gäller är frågan om dispositionen av dessa kapitaltillgångar. Det är riktigt att de är större, men det gäller som sagt dispositionen av dessa kapitaltillgångar, som i större utsträckning bör gå till svensk företagsamhet för att vi skall komma på fötter igen.

Herr talman! Herr Carlshamre återkom till de 7000 kronorna och till SACO:s inställning. Vad beträffar de 7000 kronorna är det klart, att de inte bara betalas av läkaren utan av alla skattebetalare i landstinget, och de används också till sista öret till något inom kommunens, landstingets eller statens verksamhetsområden. Det kan vi väl ändå vara helt på det klara med. Man får antingen avstå från att besluta sig för några utgifter, om man inte får dessa 7000 kr., eller också får man ta in dessa 7000 kr. och kalla dem för skatt eller någonting annat. I SACO:s resonemang att man skall kompensera sig för skattehöjningar instämmer ju varken LO eller TCO, ty i så fall skulle man ha satt sig över det politiska beslutet. Jag flyttar över min del av betalningen till andra i kollektivet, om jag själv kompenserar mig för någonting som skall betalas kollektivt — detta är väl kontentan av SACO:s resonemang. Men ingen annan löntagarorganisation har ställt sig bakom denna metod att upphäva de parlamentariskt fattade besluten. Herr Åkerlind sade att det inte rör sig om något förtroende för socialdemokratin från den fackliga rörelsens sida utan bara om solidaritet. Det är otroligt skönt att höra en ledamot av moderata samlingspartiet stå här och erkänna, att det är solidariteten inom den fackliga rörelsen som gör att man känner sig hemma i det socialdemokratiska partiet. Finns den solidariteten är jag övertygad om att man också har och kommer att ha förtroende för partiet. Men herr Åkerlind säger att man behåller greppet om den fackliga rörelsen bara för att få pengar och suga ut den. Efter 33 års medlemskap i ett LO-anslutet fackförbund vågar jag nog säga, att fackföreningsrörelsen inte skulle satsa ett öre om det inte funnes förtroende för partiet. Herr Carlshamre menade att jag feltolkat moderata samlingspartiets ideologi, ty vore den sådan som jag uppfattat den skulle det inte finnas någon grupp moderata samlingspartister i denna kammare. Det är möjligt att jag inte har missuppfattat, ty när vi angrep det gamla högerpartiet från samma utgångspunkter upphörde partiet att existera — i dag finns det inte någon högergrupp i denna kammare.
Herr talman! Finansminister Sträng fann det i går på sin plats att i en debatt som till stor del handlade om jämlikhet ägna sig åt relativ betygsättning över olika riksdagsledamöters intellektuella briljans. Jag skall inte följa honom i spåren och uttala mig rörande herr Kristensons intellektuella briljans utan vill bara konstatera, att eftersom herr Kristenson mestadels polemiserade mot någonting annat än jag sagt har jag ingen anledning att ingå i sakligt svaromål.

Herr talman! Herr Kristenson talade om kollektiv eller enskild utgift, men jag tror inte det har någon betydelse för den enskilde löntagaren om det är en kollektiv eller en enskild utgift som han vill bli kompenserad för. Beträffande resonemanget om solidaritet vill jag framhålla, att herr Kristenson missuppfattat vad jag sagt. Tillräckligt många inom den fackliga rörelsen, framför allt på LO-området, har hittills fallit för det socialistiska resonemanget att man skall vara solidarisk med det socialdemokratiska partiet, tillräckligt för att få majoritet i fackliga organisationer. Men den = solidaritet gentemot det socialdemokratiska partiet som majoriteten hittills visat kommer kanske inte att bestå, eftersom allt fler börjar inse att de luras av den här politiken och börjar märka, att de får betala så mycket mer i skatt på varje nytjänad hundralapp att det inte lönar sig ett dugg.

Herr talman! Med det skattesystem vi här diskuterar tror jag man kan säga att från facksynpunkt — alltså ur mera nationalekonomisk synvinkel, om man nu kan bortse från polemik — kommer det att bli oerhört svårt att med finanspolitiska medel medverka till en styrning av prisutveckling, sysselsättning och utrikeshandel. Det kommer att bli svårt att driva s.k. stabiliseringspolitik. Och detta är något mycket allvarligt, eftersom finanspolitiken nödvändigtvis måste spela en central roll i våra gemensamma ansträngningar att hålla den ekonomiska farkosten på rätt köl. Jag tror man kan säga att i stället för att bidra till ekonomisk stabilitet kommer det framlagda skatteförslaget samt finanspolitiken i framtiden att innebära, att vi får större rubbningar i vår ekonomi än vi annars skulle ha fått. Det redan höga skattetrycket kommer att skärpas ytterligare, allteftersom fler och fler människor träffas av de högre marginalskatter som det här har talats så mycket om. Redan om ett par år kommer den genomsnittlige inkomsttagaren att drabbas av en marginalskatt på 60 procent. Av en extra intjänad hundralapp, d,v.s. en inkomstökning på 100 kr., ryker genast 60 procent i skatt. Härtill kommer att kommunalskatten under de två åren med största sannolikhet kommer att ha stigit ytterligare. Därför blir det inte 60 utan kanske 62, 63 eller 64 kr. som försvinner 1 skatt. Vidare kommer de inkomstprövade bostadstilläggen att reduceras, och det betyder att varje extrainkomst på 100 kr. reduceras ytterligare med något tiotal kronor. Slutligen tillkommer en hel del inkomstprövade avgifter — t.ex. avgifterna vid barndaghem, som - efter skatteomläggningen kommer att få växande betydelse för människornas ekonomi. Hur mycket man kommer att drabbas av sådana avgiftshöjningar beror givetvis något på familjesituationen men kan betyda en eller annan tia av den extra intjänade hundralappen. Om man lägger ihop allt detta — och jag är inte den förste som gör det — finner man att hela inkomsthöjningen på 100 eller 1000 kr. i framtiden kommer att gå till skatt och avgifter eller försvinna därför att man inte längre får några inkomstprövade bidrag. Och detta gäller för de inkomster som om ett par år kommer att ligga i de genomsnittliga lägena. Jag talar inte här om den speciella situation som högre inkomsttagare kan befinna sig i; jag talar om den genomsnittlige inkomsttagarens situation om några år. De 12 miljarder som under en femårsperiod kommer att inflyta i extra skatter är inte pengar som kommer från högre inkomsttagare. Det är en sak som jag tycker att speciellt herr Kristenson borde få klart för sig. Den högre inkomsttagaren spelar ur statsfinansiell synvinkel en försvinnande liten roll. Nej, de 12 miljarderna kommer i allt väsentligt att betalas av den genomsnittlige inkomsttagaren genom dessa extra belastningar på marginalskattesidan. Det skattehöjningsförslag som nu presenteras är alltså ett förslag för inkomsttagarna i genomsnitt, och det sätt på vilket de extra skatterna kommer att tas ut inger stark oro. Det är oroande därför att vilka ord man än använder i resonemanget om dessa frågor kommer man inte ifrån att de enskilda individerna och deras organisationer kommer att vidta försvarsåtgärder. Det finns då två typer av åtgärder. Den ena är att man minskar sitt utbud av produktionsfaktorer, d. v. s. av arbete, sparande och företagsamhet — i varje fall här i landet. Den andra är vad vi redan har talat om så många gånger, nämligen att människorna kommer att resa mycket starka krav på kompensation vid löneförhandlingarna. Och om man lägger ihop de kraven, så leder de till ytterligare stegringar av de priser, som sannolikt ändå skulle ha stigit. Skall man dessutom vid förhandlingsborden resa starka krav på kompensation för inflationen, så kommer vi att få ytterligare kostnadsstegringar och en ytterligare markerad inflation. Jag kan inte förstå annat än att detta kommer att leda till att det finanspolitiska vapnet, som ändå måste spela en mycket stor roll för kammarens ledamöter när vi skall försöka bidra till utformningen av den ekonomiska politiken, kommer att bli mycket svårare att använda med utsikt att nå resultat. Finanspolitiken kommer i stället att leda till rubbningar i ekonomin, inte till någon stabilisering. Man kan naturligtvis, såsom herr Kristenson gjorde, säga emot när situationen beskrivs på detta sätt. Det går att säga emot allt. Men när uppfattning står mot uppfattning får man se på de tidigare erfarenheterna. Hur har det då tidigare varit? Man kan som herr Kristenson säga att man bör inse att man genom de ökade skatterna får vissa fördelar och därför solidariskt skall luta sig tillbaka och inte vidtaga någon av de försvarsåtgärder som jag talat om. Herr Kristenson gör också gällande att en stor del av medborgarna är solidariska och att kritiken bara riktas från någon viss kant av samhället. Jag tror att det är fel och menar att erfarenheten är en annan. Vi är t.ex. medvetna om att även högt uppsatta socialdemokratiska partifunktionärer under 1960-talet har fått inkomsthöjningar, som är så stora att jag vill göra gällande att ingen av kammarens ledamöter skulle våga påstå att de skulle ha ägt rum om inte skatterna på inkomsthöjningar varit så höga. Vem tror att dessa funktionärer under 1960 talet skulle ha fått 75 000 kr. i inkomsthöjning, om inte marginalskatterna varit så höga? Kom gärna tillbaks, herr Kristenson, och säg några ord om detta, men orden spelar ju så liten roll. Det finns en verklighet som vi i stället måste ta fasta på. Herr Kristenson ironiserar, såsom jag tycker på ett ganska arrogant sätt, över småföretagare i Småland som uppträder på ett kanske osolidariskt sätt och ger sig i väg ur landet. Det gäller emellertid här en befolkningsgrupp som har stora svårigheter att kompensera sig för de bördor som lagts på dem. Det är nämligen inte lika lätt för olika grupper i samhället att kompensera sig för ökade skatter, och jag tror att en företagare i Småland tillhör de kategorier som har stora svårigheter härvidlag. Det gäller över huvud taget alla fria yrkesutövare. De drabbas självfallet på ett annat sätt än löntagare och blir också mera pessimistiska än de som inte har någon svårighet att kompensera sig för marginalskatterna. Dessutom får man inte glömma bort att man, även om man i arroganta termer kan tala om dem som på detta sätt ger sig i väg ur landet, ändå har ett samfällt intresse av att kapabla människor stannar kvar i Sverige och bidrar till det gemensamma bästa. Jag vill även understryka min principiella uppfattning med att framhålla att vi redan i dag har ett ekonomiskt politiskt läge, som är betingat av försvarsåtgärder från enskilda individer och organisationer. Sådana snedvridningar har lett till vårt nuvarande förvisso allvarliga ekonomiska läge, som vi också kommer att få anledning att diskutera före denna månads slut. Det finanspolitiska vapnet är emellertid redan så trubbigt att det inte kan utnyttjas på det sätt som framgår av enklare finanspolitisk litteratur. I läroböckerna heter det att man om man höjer skatterna suger in överefterfrågan och härigenom bidrar till stabilisering. I den typ av ekonomi som vi för närvarande har fungerar det inte längre på detta sätt. Jag menar därför att vi, om vi nu inte vidtar åtminstone en sådan första åtgård som att indexreglera skatteskalorna, kommer att försätta oss i en situation där skattepolitiken icke kommer att bli en fråga om den ena gruppens intressen i förhållande till den andras. Det blir allvarligt för alla. Man har ironiserat något över att herr Börjesson i Falköping skulle ha framfört en önskelista innebärande att alla skulle få det bättre. Om det fortsätter på samma sätt som hittills, kommer emellertid skattepolitiken att bli ett gemensamt intresse, eftersom vi alla får det sämre än vi skulle behöva få det om vi försätter oss i en situation, där vi icke längre har möjlighet att styra sådana faktorer som prisutveckling och valutasituation. Vi drabbas alla mycket allvarligt av ekonomisk-politiska snedvridningar. En valutakris går inte endast ut över någon höginkomstgrupp. Den drabbar speciellt dem som har ekonomiska svårigheter. Och jag menar, herr talman, att konsekvensen av att ändå inte litet grand besinna dessa rent ekonomiskpolitiska överväganden är att försätta sig i mycket allvarliga svårigheter eller att hamna i någon sorts regleringssamhälle med prisoch lönekontroll och annat som vore djupt allvarligt för vår demokrati.

Herr talman! Bara några få ord till herr Burenstam Linder som fortsätter resonemanget om kompensation för skattestegringar. Finansministern kunde ge oss upplysningen i går kväll — och vi som varit några år här i huset vet det för övrigt ändå — att då och då görs det förändringar i skatterna om man ser att de börjar slå fel. Nu skall jag läsa ur en tidning som väl herr Burenstam Linder mera solidariserar sig med än vad jag gör, eftersom jag sällan tror vad som står i denna tidning. Jag vet inte om det är alldeles korrekt den här gången heller, men någon sanning ligger det kanske i det. I Skattebetalarnas förenings tidning Sunt Förnuft står det på följande sätt om skatteförslaget: >Om man följer skatteutvecklingen från 1955 fram till och med det nu framlagda förslaget i inkomstlägena 20 000, 40 000 och 100 000 kr. för en familj med 2 barn där hustrun saknar inkomst, så kan man se hur myndigheterna alltid försökt hålla skatterna nere för den lägsta inkomstgruppen. Genom olika reformer har man lyckats med konststycket att i det längsta hålla skatten någorlunda konstant i just detta inkomst läge.» Det är alltså en skattestegring i de andra inkomstlägena — 40000 och 100 000 kr. — som har ägt rum. Och att den skattestegringen har skett tycker inte herr Burenstam Linder och andra moderater om, utan man står här och ivrar för att det skall ges kompensation vid varje tillfälle. Om vi nu genom denna reform och andra reformer kan skapa ett samhälle där vi har mer lika inkomstförhållanden, så tar naturligtvis en del detta till intäkt för att ge uttryck åt missnöje med regeringens politik — vi flyttar vårt kapital utanför landet, ty vi vill inte vara med i ett sådant samhälle, säger man. Då har jag sagt: Låt detta fåtal göra på det sättet, låt moderata samlingspartiet föra dessa människors talan och även tala för andra höginkomsttagare som heller inte tycker om reformerna men ändå stannar kvar här i landet. Ty är det så att man inte tycker om en politik som syftar till solidaritet människor emellan, så får man ställa sig utanför de försöken.

Herr talman! Det är väl ändå märk ligt att när vi efter mycket resonemang genom decennierna skall satsa på att göra en skattereform, så befinner sig socialdemokratin uppenbarligen på kraftig reträtt redan från början och talar om att de olika skatteskalor som nu konstruerats är någonting man snart måste ändra på. I så fall tycker jag att oppositionen åtminstone haft något gynnsamt med sig — den kan måhända få exempelvis herr Kristenson att inse att detta är någonting som är absolut nödvändigt. Jag kan inte förstå att jag någonstans i mitt anförande skulle ha försökt anlägga annat än ett gemensamt perspektiv. Jag talade faktiskt inte för den ena eller andra gruppen, utan om jag talade för någonting var det för dem som skulle värst drabbas av svårigheterna i detta land att föra en stabiliseringspolitik. Jag tror inte att det blir riksdagsmän eller statsråd som värst drabbas av detta, utan det blir de som har de minsta inkomsterna. De skulle hårdast drabbas om vi kastades in i en svår situation. Jag är absolut övertygad om detta, och jag står inte här för att tala om någon speciell grupp. Ni säger, herr Kristenson, att ni höjer skatten för högre inkomsttagare, t.ex. för statsråd och riksdagsmän. Men då måste man ändå tänka på vad det får för resultat. Får dessa det sämre? Jag gjorde dock i mitt anförande gällande att ett statsråd t.ex. icke skulle ha erhållit så stor löneökning under 1960-talet, om det inte varit för de av socialdemokraterna genomförda mycket skarpa marginalskatterna. Det yttrandet står jag för, och det skulle vara mycket intressant att höra om herr Kristenson anser att ett statsråd skulle ha fått 75 000 kr. i inkomstökning under 1960-talet, även om vi inte haft de mycket skarpa marginalskatterna. Jag ber om ett ja eller ett nej på den frågan.
Herr talman! Får jag bara utan att blanda mig in i den senaste diskussionen konstatera två saker. Kanske har de någon betydelse för den framtida debatten. Den ena gäller hur ett skattesystem verkar. Detta kan inte avläsas av om nationalinkomsten någon gång i framtiden har gått framåt eller tillbaka under de närmast föregående fem åren. Starka framstegskrafter och bättre teknik gör att nationalinkomsten stiger. Frågan är i stället om utvecklingen blir så gynnsam som den skulle vara med ett någorlunda rationellt skattesystem eller om den blir mindre gynnsam. Det är detta man kommer att få diskutera här i lan Sedan vill jag konstatera ytterligare en sak, herr talman.

Det har inte från något håll kunnat bestridas att verkningarna blir andra och allvarligare och skattetrycket högre och växande. Det är med beklagande man måste konstatera att till upplysningen om detta förhållande varken regeringen eller regeringspartiets talesmän lämnat något bidrag. Jag hoppas att den följande debatten utanför kammaren skall bidra till att i högre grad upplysa Sveriges folk om hur skattesystemet verkar för de enskilda människorna om man skjuter åt sidan hela problemet med värdesäkring av skatteskalorna.

Herr talman! Herr Ohlin som är pro fessor har naturligtvis rätt att som vetenskapsman gissa för framtiden. Han gissar att framstegstakten kommer att vara sämre och att det aktuella skatteförslaget blir en av orsakerna till att takten skulle sjunka. Men om vi dömer av historien har vetenskapsmannen Ohlin inte rätt i fråga om det underlag på vilket han bygger sin gissning. Sedan vill herr Ohlin ha ett uttalande om huruvida det nu föreslagna skattesystemet betyder att skattetrycket stiger. Ja, åtminstone uppfattade jag i går finansministern på det sättet att han sade: »Visst har professor Ohlin rätt i att skattetrycket kommer att stiga.» Och om det nyttjar något till skall också jag erkänna att professor Ohlin har rätt i att det kommer att stiga. Både finansministern och övriga socialdemokrater har emellerfid slagit fast, att om denna stegring, som den aktuella reformen skulle kunna medföra, leder till obalans eller ger från jämlikhetssynpunkt orättvisa utslag, kommer regeringen att rätta till situationen. Som jag alldeles nyss citerade framhåller också Sunt Förnuft att regering och riksdag sedan år 1955 har korrigerat den utveckling som ägt rum, så att de lägst avlönade inte har råkat ut för några skatteorättvisor. Med den målsättningen kommer vi att arbeta vidare.

Herr talman! Nej, herr Kristenson, jag har inte uttalat mig om huruvida framstegstakten kommer att bli snabbare eller långsammare än den har varit. Det finns för min argumentation ingen anledning att göra några prognoser om den saken. Spörsmålet är ju om vissa åtgärder kommer att verka positivt eller negativt i förhållande till en framstegstakt, som är beroende av så många andra omständigheter att det är omöjligt att diskutera den här.

Men om man inte vill ha denna automatiska skärpning, om man tycker att det är riksdag och regering som skall bestämma hur skatteprocenterna skall vara och verka, då är det väl naturligare att man gör en sådan justering att det inte inträffar någon nyckfull och oberäknelig och omotiverad höjning. Och det kan man åstadkomma genom en värdesäkring av lämpligt slag. Visst kan man säga: »När några år har gått skall vi undersöka hur mycket högre skattetrycket har blivit än vi egentligen avsåg, och då kan vi i efterhand justera det.> Men man har inte justerat det under de gångna efterkrigsåren, utan de många ändringar som gjorts har i stort sett varit av annat slag. Er ståndpunkt tycks alltså vara den att man efter några år skall se vad man vill göra åt den saken. Medborgarna skall efter varje justering av skalorna under åtskilliga år utsättas för dessa inflationsskattehöjande verkningar. Är det verkligen en rationell politik? Varför inte tala om för människorna att det är detta ni vill? Tala om hur stor extra börda ni vill lägga på medborgarna i skatt vid olika grader av inflation — utöver vad tabellerna visar! Varför fullständigt tiga om de kvantitativa effekterna av skatteskärpningen? Finansministern sade i går att andra länder inte har ett sådant system för värdesäkring. Jag trodde att Sverige någon gång skulle kunna vara pionjär när det gäller att skapa ett mer rationellt system. Observera dessutom att för andra länder, som har ett lägre skattetryck och en annan progression i den direkta beskattningen, blir de skattehöjande verkningarna av inflationen vida mindre påtagliga än för ett land som Sverige med vårt skattesystem! Ju högre skattenivån ligger desto allvarligare blir en automatisk skärpning, som man först efter några år menar att man möjligen vill justera. Att då säga att andra länder måste gå först är ändå ganska märkligt. Till sist: Vi har i flera olika sammanhang fört en liknande debatt om hänsyn till inflationen och dess verkan för människorna. Mycket viktig var den frågan när det gällde folkpensioneringen. Skulle vi ha en automatisk anpassning uppåt av fokpensionen efter levnadskostnadernas stegring? Socialdemokratin sade då precis som nu, herr Kristenson: »Riksdagen kan senare vid lämpligt tillfälle besluta om en justering. Har levnadskostnaderna stigit så att pensionärerna fått det sämre kan frågan tas upp på nytt.> Vi vidhöll att det var mer rättvisande och rationellt att ha en automatisk anpassning till levnadskostnaderna som skyddade pensionärernas standard. Ni fick ge vika. Ni fick acceptera den metod som föreslogs av oppositionen. Det är min fasta övertygelse att ni kommer att få ge vika på denna punkt också. Långt innan 1970-talet har gått till ända kommer ni här liksom när det gällde folkpensionerna att tvingas inse att har man en fortgående prisstegring i ett samhälle, måste man anpassa samhällets olika institutioner och anordningar så, att skadorna och orimligheterna till följd av inflationens verkningar blir så små som möjligt.

Herr talman! I en vid förevarande utlåtande fogad reservation har folkpartiets ledamöter i konstitutionsutskottet krävt att riksdagens utskott skall ha rätt att hålla offentliga utfrågningar. Utskottsmajoriteten har avstyrkt de mo tioner som innehåller yrkanden av denna innebörd med den motiveringen att grundlagberedningen senare kommer att pröva frågan. Det måste anses beklagligt att grundlagberedningen ej kunnat pröva frågan om viss offentlighet i utskotten redan i samband med arbetet på utskottsorganisationen. Enligt reservanternas uppfattning är dock frågan av så stor principiell räckvidd, att den borde prövas av årets riksdag. Redan år 1967 begärde herrar Ahlmark och Ullsten en utredning om ifrågavarande spörsmål. Sedan riksdagen hade avvisat deras krav presenterade de själva år 1968 en sådan utredning. Ärendet har senare återkommit och blivit ytterligare belyst. Den politiska beslutsprocessen i vårt land har många fördelar, t.ex. inom utredningsoch remissväsendet. Ett utfrågningsinstitut i utskotten skall därför ses som en komplettering av vårt nuvarande beslutssystem. I motionen II:202 har herrar Ahlmark och Ullsten angivit tre fördelar med offentliga utfrågningar, nämligen muntligheten, frågeformen och offentligheten. I motionerna finns en utförlig redovisning av skälen för det där framförda kravet, varför jag inte nu skall gå in på dessa. Vidare kommer herr Ullsten senare att ta upp denna problematik. Folkpartiet har i flera olika sammanhang fört fram förslag, som skulle medföra större öppenhet och vidare insynsmöjligheter i olika organ på både det statliga och det kommunala området. Det är enligt vår uppfattning ett samhällsintresse att allmänheten får kännedom om det faktamaterial på vilket de politiska instanserna grundar sina beslut. Önskemålet om offentlighet är i särskilt hög grad angeläget då politiska instanser behandlar viktiga samhällsfrågor. Öppna utskottsförfrågningar skulle vara ett led i denna strävan. Jag vill återigen understryka att för slaget om offentliga utfrågningar i utskotten icke är avsett att på något sätt minska betydelsen av de parallella instituten: offentliga utredningar, remissser, petita och föredragningar. Utfrågningsinstitutet är avsett som ett komplement härtill, och det skulle vara ett värdefullt sådant. Under senare år har det tyvärr blivit allt vanligare att det parlamentariska inslaget i offentliga utredningar minskat. Vidare förekommer det ibland att utredningar i sin helhet genomförs inom respektive departement. Samtidigt som önskemålen om offentlig insyn i beslutsprocessen blir allt starkare gör sig tyvärr denna tendens till slutenhet i utredningsmaskineriet alltmer markerad. Denna utveckling, som regeringen helt är ansvarig för och som helt styrs av regeringen, går ju stick i stäv mot önskemål och tendenser i samhället i övrigt. Självfallet kan vi inte acceptera en sådan utveckling, utan vi kommer att fortsätta att arbeta för en större öppenhet i allt utredningsarbete. Mot den av regeringen styrda utveckling som jag nu beskrivit skulle en större öppenhet i utredningsarbetet bli en viss motvikt. Öppna utfrågningar i utskotten skulle kunna bidra till en offentlig redovisning av sakmaterialet och därigenom ge allmänheten större möjlighet att ta del av de fakta som ligger bakom politiska beslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! När det gäller att förändra och reformera riksdagens arbetsformer har vi vant oss vid en ganska långsam reformtakt. Det har gällt författningsreformen i stort och det gäller den mindre reform som behandlas i det nu aktuella utskottsutlåtandet. I den motion som herr Strömberg talat om föreslås offentliga utskottsutfrågningar. När vi första gången väckte en motion om sådana — det var 1967 — sade utskottet kort och gott nej; problemet avfärdades på några få rader. Nästa gång vi tog upp saken hade man tydligen börjat fundera något litet över det hela och en utredning ansågs inte helt otänkbar; grundlagberedningen var oförhindrad att pröva frågan, hette det i utlåtandet det året. Och nu, när motionen alltså väckts för tredje gången, tycker man sig nästan se rörelsen med blotta ögat. Nu konstaterar nämligen utskottsmajoriteten att grundlagberedningen sagt att saken skall prövas — d.v.s. det som utskottet var emot för tre år sedan — under det fortsatta utredningsarbetet. Det förefaller också som om utskottet tycker att det är bra att grundlagberedningen gör en sådan prövning. Fortare än så här brukar det som sagt inte gå när det gäller att reformera riksdagens arbetsformer. Men det rör sig alltså framåt, och det är vi motionärer självfallet ganska tillfredsställda med. Vi är också övertygade om att riksdagen förr eller senare — precis som när det gällt många andra krav på insyn, öppenhet och modernare arbetsformer för det svenska parlamentet — kommer att gå in för offentliga utskottsutfrågningar i sitt arbete. Den kommer att tvingas att göra det av en opinion som ställer större krav på politikerna i fråga om Öppenhet och faktaredovisning. Hemlighetsmakeri imponerar inte längre — det irriterar. Ingen del av riksdagsarbetet bör få betraktas som riksdagsmännens helt privata område. Det är människornas angelägenheter vi diskuterar och beslutar om, och då bör också människorna ha möjlighet till insyn. Tyvärr kan vi hos det regerande partiet ana en tendens att snarare gå i motsatt riktning. Det brukar sägas av motståndarna till tanken på offentliga ut: skottsutfrågningar att vi här i Sverige har ett så grundligt remissförfarande, att frågorna har varit föremål för så ingående behandling och så mycket öppen debatt innan de kommer till riksdagen, att det är onödigt att införa ytterligare ett debattinstitut. Och det är väl riktigt att denna tradition i svensk förvaltning gör att offentliga utfrågningar aldrig kommer att få samma centrala betydelse här som t.ex. i USA. Men hur var det med den skattereform som vi just har fattat beslut om? Inte förelåg det någon remissbehandling där. Regeringen betraktade uppenbarligen den förberedande diskussioner som en angelägenhet uteslutande för det egna partiet. Man ansträngde sig uppenbarligen till det yttersta när det gällde att ge riksdagen — d. v. s. oppositionen — sämsta tänkbara praktiska möjligheter att granska frågan. Och hur är det med riksdagens möjligheter till reellt inflytande när det gäller köp av företag, vare sig statsmakterna köper företagen själva eller gör det tillsammans med stora privata koncerner? Där har riksdagens makt förvandlats till en formell namnstämpel. Den som menar allvar med talet om att öka den enskildes inflytande i den politiska beslutsprocessen har sannerligen anledning att också granska riksdagens möjligheter att arbeta och att arbeta effektivt. Det är klart att om vi inför mera offentlighet i utskottsarbetet, utskottsutfrågningar av det slag som motionärerna och reservanterna vill ha, löser vi därmed inte hela problemet om mera öppenhet och vidgad insyn, men jag tror att vi ändå tar ett steg i rätt riktning. Jag skulle vilja ta ett exempel från vårriksdagen, som jag själv har varit med om och som jag tror belyser hur angeläget det skulle ha varit med möjligheten till offentliga utskottsutfrågningar. Statsutskottets första avdelning har i vår ägnat två månader åt förhandlingar kring mycket viktiga och in trikata problem i samband med den svenska biståndspolitiken. I det arbetet har också mycket tid ägnats åt s.k. föredragningar från SIDA, utrikesdepartementet, från frivilligorganisationerna, från näringslivet och från en del andra experter.

Jag tror att det hade varit mycket intressant och betydelsefullt för åsiktsbildningen om de meningsmotsättningar, som uppenbarligen i alla de här frågorna fanns mellan olika ansvariga instanser, hade kommit fram, lika betydelsefullt som det varit att notera bristen på besked från myndigheter och departement i flera olika avseenden. Jag tror att det främst är tre inslag — vi har tryckt på dessa i motionen — som gör att offentliga utskottsutfrågningar blir ett viktigt komplement till riksdagsarbetet i dess nuvarande former. Det ena är muntligheten. För det första är det inte alla som läser långa remissvar, och även om man gör det kan möjligheten att ställa muntliga frågor — eller att få dem ställda — skapa ökad klarhet. Man har behov av att kunna konfrontera uppgiftslämnarna med frågor om vad de egentligen menar, på vilka grunder de bygger sina uttalanden, vilken vikt de tillmäter sina uttalanden i speciella avseenden etc. Det är den ena saken. Det andra är själva frågeformen. I en riksdagsdebatt där många talar om många saker är det ganska naturligt att den som har en ansvarig position och som befinner sig i ett utsatt läge gärna tar chansen att smita undan och låta bli att svara, i varje fall undvika att ge ett uttömmande svar. Det är gan ;ska lätt att finna exempel på sådant från både vanliga debatter och från interpellationsoch frågedebatter. Men en utfrågning i ett utskott — förutsatt att frågandet inte skulle ske i de koncilianta former som i dag ofta är vanliga — är naturligtvis mera skoningslös i det här avseendet. Den behöver fördenskull inte vara inkvisitorisk; man behöver bara eftersträva klargörande besked. Här i kammaren är det regeringen som har övertaget. Vid utskottsutfrågningarna skulle det vara riksdagen, främst oppositionen, som hade initiativet. Dessutom skulle man få en möjlighet att direkt ställa politikernas version av fakta och bakgrund mot experternas och förvaltningens synpunkter; man skulle ha möjlighet att få dem prövade jämsides med varandra. Det tredje inslaget är offentligheten. Vi har redan, som jag nämnt, en sorts utfrågningar i utskotten, de s.k. föredragningarna. Det innebär att man allmänt accepterat att den muntliga framställningen behöver komplettera de skriftliga synpunkter som finns i remissvaren. Vi behöver det som riksdagsmän för våra ställningstaganden. Då måste man fråga sig: Varför skall man inte erbjuda den politiskt intresserade allmänheten samma möjligheter till en utförlig faktaredovisning? Det borde väl anses vara ett vitalt samhällsintresse att allmänheten får kännedom om de kunskaper och sakuppgifter som vi bygger våra ställningstaganden på, och det är ett av de avgörande motiven för förslaget. Dessutom tror jag att just offentligheten innebär en press på uppgiftslämnarna — vilka de än är — att verkligen ge uttömmande och korrekta svar. Den som bara säger halva sanningen har lätt att bli avslöjad i en offentlig utfrågning, där frågaren har möjlighet att komma tillbaka till dess att han är nöjd med svaret. Det är väl också ganska självklart att korrekta sakuppgifter är betydelsefulla för riktiga beslut. Nu är inte meningen med detta förslag att utskottssammanträdena till alla delar alltid skulle vara offentliga. Det står inte på något som helst sätt i strid med den i Sverige djupt rotade offentlighetsprincipen att förhandlingar, vare sig de är politiska eller fackliga eller handlar om någonting annat, skall kunna vara hemliga. Naturligtvis underlättar detta konstruktiva kompromisser och samförståndslösningar, där sådana är möjliga och önskvärda, och visst kan det ibland finnas skäl — inte minst för de utskott som sysslar med utrikesoch försvarsfrågor — att inhämta fakta som man inte utan vidare vill göra offentliga. Men reformen syftar, som sagt, inte heller till att göra hela utskottsarbetet offentligt. Den syftar till en förändring som innebär en möjlighet att, när man tycker att detta skulle befrämja en öppnare debatt, en effektivare faktaredovisning och ett bättre grundat ställningstagande, göra utskottsförhandlingarna offentliga och utnyttja utfrågningsinstitutet och att ibland göra dessa utfrågningar offentliga. Det verkar alltså som om denna reform, även om det går långsamt, är på väg framåt. För tre år sedan ansåg utskottet att det över huvud taget inte var värt att utreda frågan. I dag menar man uppenbarligen det; i varje fall accepterar man att den utreds. Det är bra. Men det hade faktiskt varit trevligt, om vi från konstitutionsutskottet hade kunnat få någon liten motivering för ställningstagandena. Vi har visserligen fått ett renodlat nej en gång och sedan — åtminstone mellan raderna — litet allmän välvillighet till tanken på en utredning, men detta är väl ändå en ganska torftig åsiktsredovisning. Nu har utskottet alltså velat vara knapphändigt i sitt utlåtande. I själva verket har utskottet inte diskuterat den här frågan alls, trots att man tre år å rad haft tillfälle att göra det.